Herr talman! Alla torde vara överens om det självklara i att samhället bör göra så stora insatser som möjligt för att underiätta levnadsbetingelserna för dem som på olika sätt är handikappade. Detta kan ske i form av ökat stöd åt de handikappade genom direkta bidrag i olika former eller via de handikappades organisationer. Visserligen arbetar för närvarande handikapputredningen med de handikappades problem, men detta bör inte hindra att en del åtgärder vidtas utan att utredningens betänkande avvaktas. Till de handikappgrupper, för vilka redan nu insatser på vissa speciella områden bör göras, hör de döva. I reservationen H 1 vid punkten 65 yrkas att anslaget till de handikappades kulturella verksamhet skall höjas med 137 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag. Denna höjning bör destineras till vissa särskilt angelägna aktiviteter för att lindra de dövas handikapp. Det är nämligen så, herr talman, att de döva utgör en handikappgrupp som dras med speciellt stora kontaktsvårigheter på grund av sitt handikapp. Man försöker emellertid att genom olika re habiliteringsåtgärder anpassa de döva till ett något så när drägligt liv, varvid de i första hand blir hänvisade till hantverksarbeten av olika slag. Däremot är möjligheterna små till gymnasiestudier och även till folkhögskolestudier, vilka är personlighetsutvecklande och sålunda ökar chanserna till kontakt med omvärlden. Den kanske allra viktigaste åtgärd som kan vidtagas på detta område är att med olika medel söka utveckla de dövas kulturliv och därigenom söka bryta den kulturella isolering som deras handikapp skapar. Genom läsning erbjuds de döva en av de verkligt effektiva möjligheterna till kontakt med de hörande. Men det är då också viktigt att det i allmänhet ringa ordförrådet på olika sätt utökas. Det säkerligen effektivaste och mest handgripliga sättet att bereda de döva ökad kontakt med den hörande omgivningen är tolkning. Därför är det av yttersta vikt att det finns god tillgång till kunniga tolkar. Genom effektiv tolkningshjälp skulle t.ex. folkhögskolestudier för döva kunna läggas upp på ett rationellt sätt. En grupp döva som särskilt hårt drabbas av sitt handikapp, nämligen de döva åldringarna, skulle också genom bättre tillgång till tolkar kunna få sin isolering mildrad. Mot denna bakgrund ter sig departementschefens äskande av endast 15 000 kronor för utbildning av tolkar icke försvarlig, och reservanterna yrkar därför på en uppräkning av detta anslag med 52000 kronor till 67 000 kronor eller det belopp som skolöverstyrelsen begärt i sina petita. Reservanterna finner det också vara en allvarlig brist när det gäller att intensifiera de dövas kulturella verksamhet att det inte finns någon även för hörande lämplig lärobok i åtbördsspråket och föreslår därför att en sådan framställs. Sveriges dövas riksförbund har tagit initiativ till en sådan lärobok och produktionskostnaderna beräknas uppgå till 35 000 kronor. Reservanterna anser det självklart att samhället skall stå för kostnaderna för ett sådant ändamål. En annan viktig men föga utvecklad verksamhet inom handikappområdet utgör produktionen och distributionen av tidskrifter. Genom dylika informeras dels den hörande allmänheten om de handikappades situation och förhållanden, dels får de handikappade själva viktiga informationer t.ex. om nya hjälpmedel och om olika stödåtgärder från samhällets sida, vilket är av betydelse inte minst för de döva. Trots det uppenbara behovet av tidskrifter för de handikappade har departementschefen inte velat gå med på någon ökning av bidraget till tidskriftsverksamheten utöver vad som anslagits till De blindas förening avseende talböcker. Reservanterna yrkar därför att riksdagen i enlighet med hemställan i motionerna 1:201 och II:261 måtte anslå 50 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag för handikapporganisationernas tidskrifter, i första hand för att täcka tidskriftens SDR-kontakt anslagsbehov. Herr talman! Med det nu anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen H 1.

Herr talman! Det torde inte råda några som helst delade meningar om behovet av vidgade insatser då det gäller att hjälpa handikappade.

Det gäller att på ett naturligt sätt försöka skapa förutsättningar för en sådan livsstil. Å andra sidan är det alldeles uppenbart att man från utskottets sida liksom i andra sammanhang vill se de förslag som denna utredning har att lägga fram.

Därför, herr talman, har vi inom utskottet i avbidan på resultatet av denna utredning avstyrkt förevarande motioner. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Tillsammans med tre kolleger är jag ansvarig för en fyrpartimotion, nr 499 i andra kammaren, som avser ett delproblem i det kultursammanhang som herr Sjönell nyss berörde. Det gäller biblioteksverksamheten för blinda. Det är sant som här har sagts att problemet ligger inom ramen för den kulturella verksamheten i stort, men det har råkat bli så att biblioteksverksamheten kommit på undantag till förmån för andra i och för sig viktiga anslagskrav, exempelvis bidraget till universitetsstudier för blinda. Eftersom jag hör till dem som ofta har motionerat till förmån för de blinda studenterna har jag ingenting att invända mot detta bidrag. Vissa blinda har också numera rätt till studiebidrag som utbetalas genom länsarbetsnämnderna. Vad motionen syftar till är att ge vissa garantier för biblioteksverksamhetens upprustning. Denna verksamhet har nämligen varit bättre tillgodosedd tidigare än den är i dag. År 1961 träffades en överenskommelse i denna fördelningsfråga mellan ecklesiastikdepartementet och De blindas förening. Det gick bra de första åren; biblioteken fick en något så när tillfredsställande andel av kulturanslaget. Under senare år har detta behov tillgodosetts i mindre utsträckning. Detta är beklagligt, herr talman, inte minst ur den synpunkten att de blindas kultursträvanden därigenom underskattas — jag vill inte säga diskrimineras. Vi går in för vuxenutbildning för seende, och någon motsvarande upprustning borde komma också de blinda till del. Detta kan åstadkommas bl.a. genom en förstärkning av biblioteksverksamheten och bokförrådet samt genom utgivning av blindböcker och blindtidskrifter. Det behövs även bibliotekarier, som kan stå de blinda till tjänst. De blindas bildningshunger är ju inte mindre än de seendes och de har en större eftersläpning att ta igen. Vi har inte begärt något stort kulturanslag i detta sammanhang. Vi har bara önskat, att riksdagen skall deklarera sin anslutning till de principer för bidrag till biblioteksverksamheten för blinda som kom till uttryck i överläggningarna med ecklesiastikdepartementet år 1961. Jag kommer inte, herr talman, att yrka bifall till motionen. Det beror på att utskottet har besvarat den genom att hänvisa den till handikapputredningen. » Utskottet förutsätter», heter det, »att denna fråga kommer att prövas av handikapputredningen». Ett sämre öde kunde ha drabbat oss. Inte desto mindre, herr talman — och därmed är jag beredd att göra ett särskilt påpekande — är jag litet oroad av utvecklingen. Biblioteksverksamheten kräver snara insatser, och en remiss till handikapputredningen kommer att fördröja lösningen. Jag har själv suttit i en liknande utredning, socialpolitiska kommittén, som behövde åtta år för att slutföra sitt arbete. Handikapputredningen sysslar visserligen med ett delproblem i vår socialvård men ett av det största och mest vittutgrenade. Låt oss säga att vi kan påräk na ett resultat om fem år. Varje ny riksdag översänder emellertid en rad nya ärenden till herr Bengtssons i Varberg utredning. Ur den synpunkten skulle jag ha önskat ett vägledande uttalande nu omedelbart. Jag vill också ifrågasätta om inte en sådan här detaljfråga hade kunnat hänvisas till statens handikappråd. Detta råd borde vara ett idealiskt organ för frågor av denna karaktär. Jag är litet tveksam om huruvida statens handikappråd fyller någon förnuftig funktion i sin nuvarande form. Om rådet hade en mera självständig funktion, skulle det säkert kunna klara upp en rad sådana här smärre ärenden utan att besvära den sittande utredningen. Den frågan får vi kanske återkomma till i annat sammanhang. Statens handikappråd representerar dock femton olika handikapporganisationer och borde kanske få större resurser och befogenheter än för närvarande. För dagen, herr talman, har jag bara velat anmäla dessa synpunkter beträffande biblioteksverksamheten för blinda i hopp om att denna viktiga angelägenhet kommer att tillgodoses om möjligt redan före handikapputredningens slutförande av sitt uppdrag. Ärendet bör under alla omständigheter, vilket statsutskottet också föreslår, uppmärksammas av utredningen. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! På den här punkten i statsutskottets utlåtande behandlas motioner om väsentliga höjningar av anslaget till de handikappades kulturarbete. I motionerna I: 211 och II: 276 föreslås en höjning med 35000 kronor för att finansiera tryckningen av en lärobok i åtbördsspråket för de helt döva. Till utskottsutlåtandet har fogats en blank reservation av fru Wallentheim i första kammaren, och hon har med den avsett att stödja det yrkande som inneslutes i dessa motioner. Det är kanske värt att nämna att första kammaren just bifallit det yrkande som fru Wallentheim framställt. Då jag kommer att framställa samma yrkande som det i första kammaren, har det utdelats i stencil på ledamöternas bänkar. Som ledamot av barnanstaltsutredningen hade jag ganska många tillfällen att se dövundervisning och vård av döva på internat. även i handikapprådet har jag haft kontakt med dessa frågor. Vi strävar ju efter att så långt möjligt lära de döva att förstå vanligt tal genom att läsa på läpparna och att själva lära sig tala. Det är riktigt, men samtidigt måste de ha kunskaper i åtbördsspråket. Många döva har nämligen inte tillräckliga hörselrester; många har mycket små rester och somliga har inga alls. De kan inte lära sig tala och inte heller läsa språket på läpparna. Och framför allt: när döva kommer tillsammans med döva är i alla fall åtbördsspråket det lättaste för dem. I barnanstaltsutredningen reste vi kravet att all personal som hade att göra med döva på anstalter skulle kunna förstå åtbördsspråket, för att de små barnen inte skulle bli så isolerade utan kunna tala med sin omgivning obesvärat och avslappat och inte som om de gick igenom ett svårt förhör. Detta krav har naturligtvis inte kunnat uppfyllas ännu, men vi hoppas att allt fler skall lära sig förstå de dövas språk. Enligt det förslag som blindoch dövutredningen lade fram skulle det också ordnas kurser i åtbördsspråket just för att de döva inte skulle bli så isolerade. Denna hjälp skulle behövas för att bryta deras isolering när de blir vuxna och kommer ut i arbetslivet och tillsammans med talande. Också tillsammans med andra döva behöver de någon hjälp att bryta den isolering som så lätt drab bar dem som inte kan samtala med andra människor. Nu är situationen den, att upplagan av tidigare lärobok i åtbördsspråket har utgått — den var tryckt på Diakonistyrelsens förlag. Nu finns det alltså inte längre någon sådan bok. Det har nämnts i de båda motionerna och i reservationen att tryckningen av en ny bok skulle kosta 35 000 kronor. Det är emellertid inte bara det att boken inte längre finns; det behövs också en modernare lärobok, eftersom nya företeelser och nya begrepp tillkommer i språket som inte haft några uttryck i åtbördsspråket tidigare. Det föreligger alltså behov av en lärobok på åtbördsspråket. Materialet finns redan samlat och det är alltså möjligt att trycka boken, som ligger färdig för tryckning; det är bara pengar som saknas. Vi skulle aldrig låta en grupp talande människor, t.ex. barn som går i barndomsskolan, vara helt utan lärobok i ett nytt språk. Åtbördsspråket är ett nytt språk! Vi bör därför inte heller låta denna grupp sakna lärobok. En situation som den som nu har inträffat kan visserligen uppstå, men när det nu klargjorts för riksdagen att 35 000 kronor skulle göra det möjligt att ge dessa människor en ny lärobok, så hoppas jag att denna kammare, liksom första kammaren, säger ja till det yrkandet, så att denna brist täckes. Det är helt enkelt nödvändigt om man vill hjälpa de döva och ge dem ett gott utgångsläge att man ger dem det språk som dock är lättast för dem att lära. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationen H vid punkten 65, vilket innebär en höjning av anslaget med 35 000 kronor, avsett för en lärobok i åbördsspråket åt de döva. — Yrkandet finns som sagt utdelat i stencilerad upplaga.
Herr talman! När detta ärende föregående år behandlades höll jag ett anförande om de dövas problem, varvid jag särskilt uppehöll mig vid åtbördsspråket. Jag erinrar om detta för att motivera vad jag nu har för avsikt att göra. Jag står nämligen i utskottet på utskottsmajoritetens sida med ungefär samma motivering som den herr Lindholm nyss anfört. Jag hade även för avsikt att rösta för utskottets hemställan och alltså mot reservationen. Nu har emellertid det egendomliga hänt, att fru Wallentheim vänt opinionen i första kammaren på grundval av en blank reservation, något som ju i viss mån strider mot våra traditioner. Detta är för mig en hjärteangelägenhet och det gäller dessutom en liten summa, vilken nu har brutits ut ur sitt sammanhang med det övriga. Med hänvisning till min förra året framförda argumentation, som jag nu inte skall trötta kammarens ledamöter med att återupprepa, anser jag mig därför nu berättigad att »hoppa av» och kommer alltså att följa fru Eriksson i Stockholm genom att rösta för hennes yrkande.

Herr talman! I mitt förra anförande yrkade jag avslutningsvis bifall till utskottets skrivning beträffande motionen II: 499. Jag ber att få tillägga att jag naturligtvis också yrkar bifall till reservationen i dess helhet. Skulle nu också fru Erikssons i Stockholm yrkande komma före till votering vill jag meddela att jag instämmer i detta yrkande och ämnar rösta för reservationen.

Herr talman! I motionsparet 484 i första kammaren av herr Werner och nr 608 i denna kammare, där jag är motionär, har hemställts »att riksdagen måtte besluta anvisa 50 000 kronor till svenska Föreningen Nordens representantskap att fördelas bland ungdomsledargrupper som avser att förlägga studieoch kontaktbesök hos ungdomsorganisationer på Island och Färöarna». Utskottet går i år till väga på samma sätt som vid fjolårets riksdag, då motioner med liknande yrkande ställdes av oss. Utskottet yrkar avslag på dessa våra motioner utan att hänvisa till någon motivering. Då det skulle vara intressant att veta utskottets motivering för sitt avslag hemställer jag, herr talman, att utskottets representant redovisar denna inför kammaren och väntar därför med att yrka bifall till våra motioner.

Herr talman! Herr Lorentzon har bett mig att jag som talesman för utskottet skall redovisa skälen för att utskottet avstyrkt motionen. Ja, herr talman, det enkla skälet är det, att vi i motionen inte funnit tillräckliga skäl för att bifalla den. Jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det var ju ingen motivering det heller förstås, men man kanske inte kunde vänta sig något annat. Vi har i motionen hemställt om ett speciellt anslag för att uppmuntra ungdomsledarutbyte mellan Sverige och Färöarna, Sverige och Island. Vi har gjort det för att samarbete på det område det nu är fråga om förhindras, framför allt på grund av de höga resekostnaderna. Ungdomsledarutbytet med Island och Färöarna skulle egentligen av vårt land odlas mera intimt än som hittills varit fallet. Förfäderna till den nuvarande befolkningen på såväl Island som Färöarna är komna från Skandinavien. Det lilla landet Island t.ex. har under ett årtusende varmt värnat och vårdat sitt gamla kulturarv på ett sätt som skulle vara föredömligt för vilket annat land som helst, i synnerhet som detta folk har måst göra det under stora yttre svårigheter. Då vi motionärer föreslår en så förhållandevis liten summa som 50 000 kronor för detta ändamål, gör vi det i den fasta förvissningen, att ett ökat ungdomsledarutbyte med Island och Färöarna samtidigt som det stärker kontakten och banden med de nordiska länderna skulle bli till största nytta för de svenska ungdomsledarna. Herr talman! Med stöd av motiveringen i våra motioner samt med hänvisning till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till motionerna 484 i första kammaren och 608 i denna kammare.

Herr talman! Fröken Sandell har i en interpellation frågat mig om jag överväger att komplettera den nuvarande djurskyddslagstiftningen i syfte att skapa tillräckliga garantier mot upprepat grovt djurplågeri, t.ex. genom att ge myndigheter rätt att snabbt ta från ägaren vården av djur. Djurskyddslagen, som var föremål för en omfattande revision år 1965, innehåller allmänna bestämmelser om vården och behandlingen av djur i fångenskap. Tillsyn över att lagen efterlevs utövas av hälsovårdsnämnden i orten, som för detta ändamål skall utse en eller flera tillsyningsmän. Vid tillsynen skall också veterinär medverka. Hälsovårdsnämnderna har vissa befogenheter för att kunna avhjälpa missförhållanden beträffande djurens vård och behandling. De kan bl.a. ge en person som åsidosätter djurskyddslagens allmänna bestämmelser föreskrifter om vad han har att iaktta och kan därvid förelägga honom vite. Om den föreskrivna åtgärden inte vidtas, kan nämnden låta verkställa åtgärden på den försumliges bekostnad. Ett sådant beslut kan verkställas omedelbart. Om djur är utsatt för djurplågeri och rättelse inte sker på tillsägelse av polismyndighet, har polisen rätt att ta djuret om hand och under vissa omständigheter låta sälja eller döda det. Den som på detta sätt har fråntagits vården om djur är dock oförhindrad att skaffa sig nya djur. Detta gäller även om han förut har blivit dömd för djurplågeri. Ett omhändertagande av de nya djuren kan ske först sedan det har konstaterats att de har utsatts för djurplågeri. Frågan om att införa möjlighet för domstol eller förvaltningsmyndighet att förbjuda den, som har begått djurplågeri eller på annat sätt visat sig olämplig att ha hand om djur, att i fortsättningen ha djur eller visst slag av djur i sin vård togs upp till behandling i propositionen år 1965 med förslag till revision av djurskyddslagen. Jag uttalade där att det i vissa fall kunde vara värdefullt med ett sådant medel att förebygga djurplågeri men att övervägande skäl syntes tala mot att införa ett förbud av detta slag. Jag anförde bl.a. att ett sådant förbud var i stort sett främmande för vår nuvarande rättsordning och att verkningarna av förbudet skulle drabba ojämnt, beroende på olika djurägares varierande försörjningsmöjligheter. Vidare framhöll jag svårigheterna att avgränsa de konkreta förbuden så, att orimligheter undveks, och att upprätthålla den nödvändiga kontrollen av att förbudet efterlevdes. Riksdagen delade min uppfattning i denna fråga. Som har framgått av vad jag har sagt finns det redan nu möjligheter för myndigheterna att snabbt ingripa med olika åtgärder vid djurplågeri, bl.a. genom att ta från ägaren vården av vanvårdat djur. Jag har emellertid min uppmärksamhet riktad på dessa problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret på min interpellation — som nu har hunnit bli en gammal historia; jag framställde interpellationen den 7 februari. Men därmed vill jag inte säga att jag är ledsen för att jag fått vänta så länge på svaret. Tvärtom är jag glad över att det har lämnats just nu, eftersom den fråga som föranledde min interpellation för närvarande är i allra högsta grad aktuell på grund av anmälningar till JO och en därmed följande aktivitet från länsstyrelsen samt en inom de närmaste dagarna väntad rättegång. Även bakgrunden till interpellationen är en gammal historia. Under mer än 15 års tid har det nära nog årligen skrivits nya kapitel, och jag tillåter mig att här rekapitulera en del av innehållet i den historien. Jag vill också visa en bild; det handlar om hästar som vanvårdats så att de hittats döda eller döende. Ägaren — den som gjort sig skyldig till detta djurplågeri — är väl känd av myndigheterna sedan många år och av häradsrätten. År 1951 var han första gången anmäld för grovt djurplågeri genom att uppsåtligt vanvårda hästarna i sådan grad, att detta för djuren medfört otillbörligt lidande, som det hette i åtalet. Bakgrunden till åtalet var följande. I december månad hade hästarna — elva stycken — gått i lösdrift med en fallfärdig uthusbyggnad utan dörrar som enda skydd mot vind och kyla. Den 25 december hade ryggen på samtliga hästar varit täckt med ett lager av is och vissa av hästarna hade även ett snölager ovanpå isen. Några hade haft isbildningar runt ögonen. — Domen blev 120 dagsböter å 7 kronor. Nästa åtal kom i november 1957. Den 8 juni detta år hade ett sto hittats skadat i vänster bakben. Först den 10 juli tillkallades distriktsveterinären, som konstaterade grov vanvård, Stoet hade fått blodförgiftning och legat länge i feber. Ett annat sto hade blivit fråntaget ett nyfött föl och hade i början på september anträffats liggande på marken så sjukt att det inte kunnat resa sig. Det avlivades på platsen av ägaren. Då hade stoet legat minst ett dygn utan att kunna resa sig och inte förtärt foder på minst två dygn, enligt den obduktion som företogs. Ägaren hade i juni kontaktat distriktsveterinären — men åtminstone från den 20 juni till den 10 juli hade han underlåtit att tillkalla veterinär. Även fölet var vanvårdat. Detaljerna i historien är så hemska att jag avstår från att gå in på dem. Domen blev denna gång 100 dagsböter å 10 kronor för djurplågeri. Redan i mars 1958, alltså året därpå, återkom hästuppfödaren inför rätten. Det rörde sig då om ett fyrtiotal hästar varav fyra var så undernärda att de av länsveterinären betecknades som utmärglade och bestående av endast skinn och ben. Det blev 100 dagsböter å 12 kronor. I december 1962 hade länsveterinären på anmodan av ordföranden i hälsovårdsnämnden inom kommunen besiktigat hästbeståndet, och på grundval av hans rapport beslöt hälsovårdsnämnden den 135 januari 1963 att ålägga hästägaren i fråga att vidtaga vissa åtgärder beträffande fodertillgång och annat vid vite av 2 000 kronor. Då hästägaren inte utförde vad som ålagts honom begärde hälsovårdsnämndens ordförande den 8 april vitets utdömande. Häradsrätten fann då att det förelagda vitet borde jämkas till hälften, 1000 kronor. liggande sjukt under december månad föregående år. I december 1964 uppträdde hästuppfödaren åter i domstolen. Bakgrunden var följande. Ett dräktigt sto hade den 27 maj kl. 11.00 på förmiddagen hittats liggande i en vattensamling, svårt medtaget. ägaren drog då upp stoet på land, täckte det med ris och lät det ligga trots att det inte kunde resa sig. Först vid midnatt infördes det till stallet. Där dog stoet den 29 mars utan att veterinär tillkallats. Ägaren dömdes till 50 dagsböter å 10 kronor. Den 2 februari i år företog myndigheterna en inspektion hos hästägaren efter larm till hälsovårdsnämnden från grannar. Den häst, som syns på den bild jag här visar, hade anträffats till synes livlös. Den sparkade litet lamt samtidigt som svaga skrik hördes. Tillkallad distriktsveterinär beordrade omgående att hästen skulle nödslaktas, och den forslades sedermera till Kil för obduktion. Av den rapport, som utfärdades den 23 februari av länsveterinären, framgår att nio hästar bedömdes som fullständigt utmärglade. även dessa hästar ansågs ha blivit utsatta för djurplågeri. Detta hade hänt trots att hälsovårdsnämnden utsett en särskild tillsyningsman och trots att hästägaren förelagts vite ett flertal gånger. Ett vitesföreläggande, som meddelats av Kungl. Maj:t den 3 mars 1964, innebar att hästägaren skulle installera vattenho med elektrisk uppvärmning eller annan vattningsanordning, som skulle godkännas av hälsovårdsnämnden, samt ha ett tillräckligt lager med foder. Vid inspektionen den 2 februari i år, alltså nästan två år efteråt, konstaterades att fodertillgången var avsevärt mindre än vad hälsovårdsnämnden föreskrivit och att godkänd vattningsanordning fortfarande saknades. På grund av denna ohörsamhet har åklagaren nu yrkat att vitesföreläggande på sammanlagt 3000 kronor skall utdömas. Vid den omtalade inspektionen kunde man också konstatera, »att barken på stammarna på björk, al och asp är bortgnagd upp till manshöjd på hundratals trän. Det var en egendomlig syn att se alla dessa vita stammar i hundratal.

Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen företog inspektion på stället den 10 april, förra måndagen. Vid det tillfället gick 17 av de 40 hästar som den s.k. hästuppfödaren äger på lösdrift och det konstaterades att samtliga dessa 17 saknade foder. Länsveterinären dömde direkt ut tio av ägarens fyrtio hästar, och dessa tio fraktades bort till fodervärdar på annan ort. Ingen kan emellertid hindra hästägaren att skaffa nya hästar allteftersom de gamla döms ut. Länsstyrelsen har i sitt yttrande med anledning av JO-anmälan påpekat hur meningslöst hälsovårdsnämndens ingripande kan te sig när den felande motarbetar nämnden och kanske öppnar process kring kostnaderna för och lämpligheten av dess åtgärd. Länsstyrelsen säger: »Rimligtvis borde mannen kunna förbjudas att fortsätta sin hästuppfödning men det tillåter inte lagen.» Länsstyrelsens yttrande beträffande ansvaret hos de lokala myndigheterna överlämnar jag åt JO att tyda.

Statsrådet yttrade i propositionen bl.a.: »Härigenom bör det bli möjligt att efter hand bygga upp en kår av kunniga och i förhållande till lokala intressemotsättningar relativt fria befattningshavare som förmår att hävda djurskyddsintresset med erforderlig kraft. Det är emellertid inte tillräckligt att avvakta de förbättringar som kan väntas komma på detta sätt utan åtgärder bör vidtas för att påskynda den önskvärda utvecklingen.» Instruktions-, informationsoch utbildningsverksamhet förordades av justitieministern. Mycket av detta har också realiserats, men fortfarande finns det brister ute i bygderna även när det gäller övervakningen av Gen nuvarande lagen, brister som bl.a. belystes i en motion som väcktes i första kammaren och som har behandlats tidigare i årets riksdag. I denna motion krävdes ytterligare förstärkning av möjligheterna att övervaka lagens efterföljd. Tredje lagutskottet, som behandlade motionen, hänvisade till de uttalanden från år 1965 som jag tidigare har relaterat och som statsrådet i sitt svar till mig också i viss mån har redogjort för. Utskottet framhöll att på många håll, särskilt i små kommuner med otillräckliga personella resurser, synes det forifarande brista i tillsynen av djurskyddslagens efterlevnad, och utskottet fann det angeläget att dessa brister så långt som möjligt undanröjdes samt instämde livligt i motionens syfte. En utredning, som Svenska djurskyddsförbundet gjorde inom tio län år 1964 rörande tillsynen av djurskyddslagens efterlevnad, visade att tillsyningsverksamheten var mycket varierande och att många kommuner var synnerligen återhållsamma när det gällde anslag till denna verksamhet. Det är tydligen mycket viktigt att man har möjlighet att övervaka efterlevnaden av redan befintlig lagstiftning med hjälp av personer som är väl utbildade och har förmåga att hävda sin ställning som lagstiftningens övervakare, allt detta som justitieministern så riktigt underströk i sin proposition 1965. I det fall som är utgångspunkt för min interpellation gäller det dock något utöver själva tillsynen. Man tycker att något fattas i den nuvarande lagstiftningen, nämligen möjligheten att helt ta ifrån en djurägare rätten till vård av djur.

Sådana överträdelser kan straffas med maximum fängelse i två år. För mig är det egalt hur hårt denne man straffas. Jag och många andra, som har följt denna tragiska historia i Värmland, anser att huvudsaken är att få stopp för fortsatt djurplågeri. Många hästar har under årens lopp svultit och många har plågats på annat sätt — djur som inte själva kan föra sin talan eller undkomma sitt elände. Och den som åsamkar dem detta lidande går bara vidare och fortsätter med sin s.k. hästuppfödning sedan ådömda böter har betalats. Vid något tillfälle lär han ha uttalat att böterna motsvarade ju inte mer än en halv häst. Han fortsätter alltså, och myndigheternas representanter har nu sagt att han rimligen borde fråntas rätten att fortsätta med sin hästuppfödning. Men lagen ger inte den rätten. Bygdens befolkning och alla andra som plågas av tanken på vad som försiggår undrar — och det är kanske naturligt — vad landets lagstiftare egentligen har för möjlighet att agera. I ett interpellationssvar till herr Spångberg i december 1964 i samma fråga meddelade justitieministern att förändringar skulle komma att vidtagas i diurskyddslagen och att den utredningsman som förberedde dessa hade föreslagit att möjlighet skulle öppnas för domstol att i djurskyddsmål meddela förbud att i fortsättningen handha djur. Nu vet vi att statsrådet och riksdagen inte följde utredningsmannens förslag. När jag i dag läser argumenteringen härför uppfattar jag den inte som lika vattentät som jag tydligen gjorde 1965, eftersom jag hörde till dem som då röstade för propositionens förslag. I dag är jag övertygad om att den påföljd som utredningsmannen då föreslog är nödvändig som ett komplement till straff vid upprepat djurplågeri. Herr justitieminister! Jag fäller ingen dom över någon av de befattningshavare som har haft att tillämpa den nuvarande lagen. För mig är den allvarligaste frågan, om det ändå inte är möjligt att finna en väg till lagbestämmelser som definitivt sätter stopp för vanvård av det upprörande slag det här gäller. Därvid känner jag att jag själv som lagstiftare har ett stort ansvar. Allteftersom jag har trängt in i handlingarna omkring målet har mitt samvete blivit mer och mer omskakat. Värmlands Folkblads ingående och upprepade artiklar om detta djurplågeri väckte mig och många andra, men när man därtill får tidningsartiklarnas skildringar vederlagda av rättegångshandlingar har man liksom ingenting att krypa bakom såsom förklaring till en passivitet. Även om man kanske kan tycka att en häst ändå bara är en häst, måste man vid närmare eftertanke erkänna att aila levande varelser som utsätts för lidande, i synnerhet om de inte har möjlighet att försvara sig, är en anklagelse mot vad vi kallar humanitet och civilisation. I det svar jag har fått tycker jag mig utläsa, att justitieministern på sätt och vis anser att jag är ute i ogjort väder. Det finns redan en lag, som nyligen har skärpts, till skydd mot djurplågeri, och det har en gång prövats om inte djurplågare i återfall skulle kunna få den påföljd som jag här efterlyst. Det är riktigt; jag vet om detta, och jag har kunnat läsa mig till det. Jag har under mina undersökningar i denna fråga också läst uttalanden av justitieministern som är mer positiva än dem som han har gjort i svaret i dag. Den sista meningen i justitieministerns svar: »Jag har emellertid min uppmärksamhet riktad på dessa problem», får jag väl uppfatta som ett tröstens ord, men jag kan inte säga att jag är tillfredsställd — av de anledningar som jag här redogjort för. Jag känner som sagt själv ett starkt ansvar, och jag vet att många personer, inte minst hemma i Värmland, undrar varför det inte finns möjligheter att sätta stopp för en sådan djurplågare som vi nu talar om. Jag vädjar till justitieministern att ta del av det material som föreligger i detta fall. Tillsätt gärna en ny utredningsman eller kvinna, som med de här förfrusna, uthungrade hästarna för ögonen kan försöka att hitta den juridiska formel som behövs för att sätta djurplågare av denna sort definitivt ur spel.

Herr talman!

Herr talman! Jag är naturligtvis förhindrad att från denna plats yttra mig om det enskilda fall som vi har hört relateras här. Jag kan inte uttala mig i rättssaker som är föremål för domstols prövning, men det är alldeles självklart, att det fortfarande finns upprörande fall av djurplågeri i vårt land. Detta var också anledningen till att lagstiftningen helt nyligen skärptes. Man ändrade brottsbeskrivningen så, att man lättare skulle kunna komma åt missdådarna, och straffet är dock fängelse i högst två år. Ändringarna trädde i kraft så nyligen som den 1 juli 1966, och det har därefter gått alltför kort tid för att någon större erfarenhet från lagstiftningens tillämpning skall ha vunnits. Jag tycker inte alls att fröken Sandell är ute i ogjort väder — jag beklagar om hon har fått det intrycket av formuleringen i interpellationssvaret. Bara för att en sak en gång har prövats här i kamrarna är det inte säkert att den inte kan behöva prövas om. Vi hörde också fröken Sandell säga att hon sedan riksdagsbehandlingen 1965 ändrat mening och att hon i dag skulle ha röstat på ett annat sätt. Det är möjligt att vi andra också får tänka om.

Herr talman! Det är en rätt väsentlig sak som fröken Sandell har dragit upp i denna debatt, och det är nog riktigt att man ibland penetrerar sådana här frågor, ty har man, som justitieminislern nyss sade, gjort ett fel, så bör man kanske ompröva lagen. Jag skall inte gå in på detaljerna i det aktuella fallet — det har fröken Sandell redan gjort — utan jag vill bara ha sagt att det råder en mycket djup förstämning i bygden. Människorna undrar om man verkligen skall få sköta djur på detta sätt. Kan inte myndigheterna göra något för att få slut på eländet? Givetvis måste det ske efter gällande straffregler. Människor i allmänhet älskar djur, och många har blivit mycket deprimerade, när de läst om dessa händelser i tidningarna, men det är kanske ännu värre för dem som har bevittnat händelserna på närmare håll. För oss djurvänner är det svårare att se djuren plågas än att plågas själv. Man har också påpekat att det i närheten finns ett pensionärshem med ett tjugotal pensionärer vilka dagligen varit åskådare till det hela. Det måste vara deprimerande för dem. Frågan har diskuterats på olika platser, och häromdagen var den föremål för diskussion vid centerns kvinnoförbunds stämma i Värmland. Jag förstår för min del, herr talman, inte hur någon kan missköta djur på detta sätt. Vi som sysslar med djur betraktar vården av dem som det mest väsentliga — det anser vi vara en oskriven lag. Hur dålig lönsamheten av vår verksamhet än må vara, vill vi aldrig missköta djuren. Om de råkar ut för sjukdom eller olycksfall gör vi allt vad vi kan för att de skall få bot, och om vi ser att det inte går, söker vi befria dem från plågorna så snart som möjligt. Enligt de redovisningar för det aktuella fallet som vi här hört och som vi läst på annat håll måste det stå klart att vederbörande inte är lämplig att inneha djur. Den reflexionen gör alla människor, och man frågar sig hur länge det hela skall få fortgå och hur länge tålamodet skall räcka hos myndigheterna och andra. Justitieministern säger avslutningsvis att han har uppmärksamheten riktad på dessa problem. För min del vill jag deklarera att den, som bevisligen icke kan sköta djur och dessutom blivit straffad för upprepade försumligheter, enligt min uppfattning skall fråntas rätten att inneha djur — detta för djurens skull. Jag tror heller inte att jag är ensam om den uppfattningen. Kan man inte finna någon annan väg för att få slut på detta djurplågeri, måste vi snarast möjligt, såvitt jag kan förstå, här i riksdagen ompröva lagen. Jag hoppas att den frågan skall, såsom justitieministern allra sist sade, bli föremål för övervägande.

Herr talman! Jag måste säga, herr justitieminister, att det sista svaret jag fick gladde mig mer än det första. Jag tar detta senare svar i varje fall som ett halvt löfte om att justitieministern kommer att undersöka möjligheterna för en lagändring. Det för mig avgörande är, som jag sade förut, inte straffet för personen i fråga, utan möjligheterna att stävja ett fortsatt djurplågeri. Även om det nu kan bli upp till två års fängelse, anser jag inte att detta löser problemet som sådant. Det rör sig här om en till åren kommen man. Antingen avtjänar han ett straff på två år och kommer ut från fängelset som mycket gammal, eller också kanske han hinner avlida under tiden. Men detta löser inte själva principfrågan. Därför är jag glad över att det har ställts i utsikt att man möjligen skall återkomma till detta problem. Jag lovar inte heller att jag för egen del skall vara alldeles stilla och tyst, utan jag återkommer kanske redan nästa år med en motion i ärendet.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig, om jag vill informera kammaren om det aktuella läget i fråga om omfattningen av vattenföroreningarna och om jag avser att ta initiativ till åtgärder, exempelvis provisoriska lagstiftningsåtgärder, för att skyndsamt stoppa miljöförstöringen och nedsmutsningen 'av vattentillgångarna. Vattenföroreningarna brukar mätas i ton biokemisk syreförbrukning. Föroreningarna beräknas ha ökat från cirka 560 000 ton år 1950 till cirka 750 000 ton år 1966. Cellulosaoch pappersindustrin svarar för huvuddelen av föroreningarna. År 1950 uppskattades föroreningarna från denna industri till cirka 500 000 ton och år 1966 till cirka 650 000 ton. Cellulosaoch pappersindustrin har under denna period mer än fördubblat sin produktion. Föroreningarna från tätorterna visar under samma period ingen ökning trots den betydande tillväxt som tätorterna har undergått. Vad jag nu har sagt visar att åtgärder har vidtagits under senare år för att minska omfattningen av vattenföroreningarna. Sålunda har under den senaste tioårsperioden antalet samhällen med höggradig avloppsrening ökat från omkring 25 till närmare 800. En omfattande forskningsoch undersökningsverksamhet har också satts i gång för att klarlägga verkningarna av bl.a. utsläpp från industrier. Inom institutet för vattenoch luftvårdsforskning och 1964 års naturresursutredning har bedrivits undersökningar som givit värdefulla resultat och lett till begränsningar i fråga om användningen av farliga ämnen. Naturresursutredningen, som bl.a. har i uppdrag att lägga fram förslag till organisation för forskning på naturresursområdet, beräknas avlämna sitt betänkande omkring den 1 juli i år. Vidare har regeringen i proposition till årets riksdag föreslagit att ett nytt verk, statens naturvårdsverk, inrättas som central förvaltningsmyndighet för naturvård, vattenvård och luftvård. I propositionen har vidare föreslagits att särskilda naturvårdsenheter inrättas inom länsstyrelserna. Förslagen innebär att de splittrade resurserna på dessa områden byggs ut och samordnas såväl centralt som regionalt. Immissionssakkunniga har i slutet av år 1966 avlämnat ett betänkande med förslag till ny lagstiftning på miljövårdens område. Tyngdpunkten i betänkandet utgörs av ett förslag till immissionslag som innehåller regler om skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått för att förebygga luftförorening, buller och andra immissioner. Vidare föreslås en ny lag om tillsyn till skydd mot vattenförorening, luftförorening, buller m.m. samt nya förprövningsbestämmelser, som avses bli gemensamma för vattenförorenande och immitterande företag. Förslaget, som är omfattande och förutsätter stora organisatoriska förändringar, remissbehandlas f.n. Det är inte nu möjligt att ange när förslag med anledning av betänkandet kan föreläggas riksdagen. Att nu vidta provisoriska lagstiftningsåtgärder anser jag emellertid inte motiverat. Jag vill i det sammanhanget erinra om att vattenlagens bestämmelser om vat tenförorening har skärpts väsentligt så sent om åren 1956 och 1964. Regeringen har alltså sin uppmärksamhet riktad på det problem som föroreningarna i naturen innebär och följer noga utvecklingen. Regeringen är också beredd att ingripa om så befinnes påkallat.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar statsrådet för svaret måste jag tillstå att det var litet mindre upplysande än vad jag hade väntat. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att svaret är litet tunt och att det vilar något av förnöjsamhet över det, om jag så får säga. Statsrådet upplyser om att vattenföroreningarna beräknas ha ökat, mätt i ton biokemisk syreförbrukning från cirka 560 000 ton år 1950 till cirka 750 000 ton år 1956. Huvuddelen av föroreningarna svarar cellulosaoch pappersindustrin för. Det är en industri som under nämnda tid har mer än fördubblat sin produktion, samtidigt som föroreningarna från industrin har ökat från 500 000 ton 1950 till 650 000 ton 1966. Statsrådet fortsätter med att säga i svaret: »Föroreningarna från tätorterna visar under samma period ingen ökning trots den betydande tillväxt som tätorterna har undergått. Vad jag nu har sagt visar att åtgärder har vidtagits under senare år för att minska omfattningen av vattenföroreningarna. Sålunda har under den senaste tioårsperioden antalet samhällen med höggradig avloppsrening ökat från omkring 25 till närmare 800.» Jag vet inte riktigt hur jag skall fatta formuleringen att »åtgärder har vidtagits under senare år för att minska omfattningen av vattenföroreningarna». Skall jag fatta det så att varje åtgärd som vidtages naturligtvis är till för att minska vattenföroreningarna, eller skall jag fatta det skrivna så att vattenföroreningarna är mindre nu än tidigare? Att vi har 800 reningsverk säger ingenting om relationen mellan vattenföroreningen och nödvändiga åtgärder för att stoppa den. Statsrådet har avstått från att söka ge en bild av det aktuella läget på detta område. Jag vet inte varför han gjort det; jag tror att det kunde ha varit av intresse för kammaren, för pressen och för många andra att få en någorlunda färsk översikt över tillståndet i våra sjöar och vattendrag och i vilka av dem det finns giftig fisk? I motiveringen till min interpellation hade jag tagit upp de alarmerande uppgifter som lämnats i en rapport som sammanställts av statens institut för folkhälsan och som avgavs i januari— februari. Rapporten baserades på 118 fiskanalyser från vissa punktundersökningar i svårt förorenade vattendrag. Hur är det ställt just nu? Finns det några nya rapporter som belyser de problem jag tagit upp i interpellationen? Hur många av våra sjöar är det som under instundande sommar inte kommer att kunna utnyttjas för bad? Statsrådet har undvikit att över huvud taget gå in på dessa frågor. Kanske menar statsrådet att det ankommer på andra departementschefer att lämna redogörelser härvidlag och att frågorna sålunda bör riktas till dessa andra departementschefer. Statsrådet anser måhända att han med all rätt kan hålla sig mera till lagstiftningsfrågorna.

Är det en riktig slutsats? Statsrådet redovisar vidare att regeringen i proposition till årets riksdag föreslagit att ett nytt verk, statens naturvårdsverk, skall inrättas som central förvaltningsmyndighet för bl.a. vattenvård. I förslaget ingår att särskilda naturvårdsenheter inrättas inom länsstyrelserna. Jag vill framhålla att jag ser mycket positivt på skapandet av statens naturvårdsverk och hoppas att det skall göra slut på den kraftiga uppsplittringen på detta område när det gäller både lagtext och övervakande organ. ännu så länge kan vi bara bedöma saken i princip — praktiken får visa om förhoppningarna är realistiska. Statsrådet hänvisar också till immissionssakkunnigas förslag till ny lagstiftning på miljövårdens område. är det statsrådets mening att vi löser de problem som hänger samman med vattenföroreningen enbart genom immissionssakkunnigas förslag? Det gäller företrädesvis immissioner från fasta anläggningar, men vi har också många andra föroreningskällor. Statsrådet säger att en ny lag förutses på hithörande områden. Vid vilken tidpunkt kan vi vänta denna lag? Jag vill ställa ytterligare några frågor. Kommer vi med den föreslagna lagstiftningen åt exempelvis jordbrukets förorening? Jag har en mycket oklar uppfattning på den punkten, och det kan väl därför inte anses oriktigt att jag frågar den som är mest ansvarig på området. Det finns de som menar att jordbruket är en obetydlig förorenare av vatten jämfört med industrier och tätorter. Men det tycks inte vara så. Det lär finnas gott om jordbrukare som av olika anledningar inte vidtagit erforderliga åtgärder för att exempelvis ta hand om urinen från djurstallarna. Med den utveckling som äger rum mot stordrift inom jordbruket kan man också här tala om en industriell verksamhet, och jag vill fråga statsrådet: I vilken utsträckning avstår jordbrukare från att följa gällande lagparagrafer beträffande anmälningsplikt enligt förprövningskungörelsen? Frågan har intresse ur den synpunkten att statsrådet i sitt interpellationssvar pekar på att vi under de senaste åren fått en skärpt lagstiftning. Det framhölls vid den i förra veckan genomförda vattenvårdskonferensen, att många jordbrukare avstår från lämpliga behållare och andra anordningar när det gäller att ta hand om avfall från ladugårdar och stall. Skall frågan om vad som härvidlag är nödvändigt vara en omdömessak? Skall obehaget av en ökad utgift få tillåta att man avstår? Skall de som producerar livsmedel själva bestämma vilken grad av hygien man skall ha? Enligt min mening kan man inte gå med på det. Men har samhället resurser för att ens övervaka de bestämmelser och lagar som vi redan har? Enligt min mening saknar vi sådana resurser på detta område. Kommer vi genom den tänkta lagstiftningen åt de många wc-utsläppen i våra sjöar? Det lär i Mälaren vara cirka 350 000 wc-utsläpp direkt eller indirekt utan att reningsverk passeras. Jag tar uppgiften ur en tidning som behandlat dessa frågor mycket ingående. Siffran är två år gammal jag tror emellertid inte att det har blivit någon förbättring. Kommer vi åt vattenföroreningarna från fartygen, som man i detta sammanhang med rätta kan betrakta som flytande samhällen med mycket starkt förorenande effekt?

Jag har inte funnit några förslag till sådana åtgärder. Hur är det i övrigt tänkt att man skall komma till rätta med de ständigt återkomande oljeföroreningarna? I detta sammanhang tänker jag framför allt på våra inlandsvatten. Det finns såvitt jag vet en lagstiftning som är helt tillräcklig när det gäller nedgrävda oljetankar. Men hur beivrar man överträdelser när man upptäcker att kvaliteten på tankarna inte är tillräckligt god och när de inte håller vad som har utlovats? Eftersom jag staplar ganska många frågor — jag hoppas att inte statsrådet blir irriterad för det — vill jag också fråga, om statsrådet delar min mening att det finns en påtaglig eftersläpning när det gäller reningsgraden vid våra reningsverk. Utgångspunkten för min interpellation var att vattensituationen är kritisk i Sverige. Statsrådet har inte vare sig bekräftat eller förnekat detta. Utgångspunkten var också den att forskningen är otillräcklig, att vi inte har resurser till en nödvändig övervakning och att den nu förberedda lagstiftningen, så långt man kan utläsa av de förslag som har framlagts, är otillräcklig. Från den synpunkten kunde tillfälliga lagstiftningsåtgärder ha varit motiverade i avvaktan på en mera definitiv lag. Samtidigt borde vi ha större personella resurser — bl.a. i det tänkta naturvårdsverket — för att övervaka att den lagstiftning vi redan har verkligen följes.

nya immissionslagen skall innehålla vore det otillbörligt av mig att säga min mening om den saken nu medan remissbehandlingen pågår. Rörande vad utredningsmannen har föreslagit får jag hänvisa till betänkandet; det anser jag mig inte böra uppta kammarens tid med nu. Skulle det förhålla sig så, att den del av upplagan som överlämnats till riksdagen inte har räckt till för ett exemplar till herr Jansson, skall jag gärna skicka över ett.
Herr talman! Det är svårt att inte gå upp i en liten replik när denna fråga behandlas. Herr Jansson är ju ganska ambitiös och jag skulle vilja fråga honom: Vad kostar allt detta som finns i herr Janssons önskeprogram? När det gäller graden av föroreningar är vi på det klara med att man måste börja undersökningarna i de vatten som behöver utnyttjas på ett alldeles speciellt sätt. Det är just vad som pågår i Vättern och Mälaren, som delvis utgör vattenreservoarer. Justitieministern har kanske varit väl lågmäld i sitt svar, men jag förstår honom, eftersom vi kommer att få upp dessa frågor i en ganska vid debatt i samband med förslaget om ett naturvårdsverk och en del motioner som behandlar vattenproblemen. Jag saknar dock ett par synpunkter. Justitieministern säger: »Föroreningarna från tätorterna visar under samma period ingen ökning.» Ser man detta mot bakgrunden av biokemisk syreförbrukning kan det givetvis vara riktigt, men de facto är förhållandet det att utsläppet av närsalter ökar även från städerna. Vi kommer alltså att få en ingående debatt i frågan.

Det är en fråga som industrin ägnar stort intresse. Vidare kan man gå in för betydligt mera aktiva reningsverk. Herr talman! Jag ville bara anföra dessa synpunkter i sammanhanget.

Herr talman! Herr Mattsson har i en interpellation frågat mig, om jag är beredd att ta initiativ till att undervisningen om psykisk utvecklingsstörning och andra handikapp ges tillräckligt utrymme vid den översyn av polisutbildningen som nu pågår inom rikspolisstyrelsen. I en polismans grundutbildning ingår redan viss undervisning som tar sikte på polismannens åtgärder när fråga uppkommer om att ta hand om personer av de kategorier interpellanten avser. Kungl. Maj:t har i statsverkspropositionen begärt medel för en förbättrad polisutbildning. Riktlinjerna för den nya utbildningen, som är avsedd att börja den 1 juli 1967, har redovisats i propositionen. Ställning har därvid inte tagits till utbildningens närmare innehåll. Bestämmelser om detta kommer att meddelas av Kungl. Maj:t eller att delegeras till rikspolisstyrelsen. Därvid kommer man självfallet att utgå från de förslag som polisutbildningskommittén har lagt fram och de synpunkter som har kommit fram i anslutning till dem. Kommittén har i sitt betänkande konstaterat att polisens åtgärder mot personer, som lider av psykiska defekter eller sjukdomar, ofta kräver insikter i psykiatri, främst de psykiska sjukdomstillstånden, och kännedom om reaktioner och beteenden hos psykiskt sjuka. Kommittén föreslår att undervisning meddelas om bl.a. psykiska sjukdomstillstånd och att praktiska anvisningar ges polismannen när det gäller att känna igen psykiska sjukdomar och bemöta sjuka m.m. Undervisningen i dessa avseenden föreslås skola sammanföras med undervisningen i psykologi till ett särskilt undervisningsämne. Dessutom bibehålls enligt förslaget undervisningen om alkoholsjukdomarnas, narkomaniernas och epilepsins medicinska och sociala behandling. Jag utgår från att man vid fastställande av utbildningens innehåll för de skilda kurserna kommer att ägna uppmärksamhet åt de frågor som herr Mattsson har berört i sin interpellation. Något ytterligare initiativ från min sida torde därför inte vara nödvändigt. I detta sammanhang vill jag nämna att rikspolisstyrelsen redan under hösten 1966 har meddelat vissa anvisningar om omhändertagande, förvaring och vård av berusade eller andra omtöcknade personer. Interpellanten har särskilt berört frågan om risken för att en polisman i samband med utfärdande av föreläggande om ordningsbot inte upptäcker att en misstänkt är utvecklingsstörd. Förfarandet vid föreläggande och godkännande av ordningsbot är emellertid så utformat, att vederbörande polisman i regel kommer till insikt om en psykisk defekt hos den misstänkte och kan anpassa sina åtgärder efter detta.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Denna fråga berör, i större eller mindre utsträckning oss alla. Framför allt har emellertid de handikappade, främst de som lider av psykiska defekter, och deras föräldrar, målsmän, förmyndare och vårdare intresse av detta svar.

Man har frångått uppfattningen att dessa människors möjligheter till kontakter med allmänheten skall begränsas. I stället vill vi att de så långt som möjligt skall få röra sig på egen hand såväl till och från arbetet som under fritiden. Tyvärr har allmänheten inte den förståelse för människor med psykiskt handikapp som vore önskvärd. Ja, man kan rätteligen göra gällande att den inte hyser en sådan förståelse, som man har rätt att kräva av normalt utrustade människor. Ett obetänksamt, dumt och i många fall ansvarslöst uppträdande från allmänhetens sida mot dessa människor är alltför vanligt. Många av dessa är lättledda. Man kan därför utan svårighet inbilla dem att göra sådant som strider mot lag och rätt, och de blir ofta otillbörligt utnyttjade. I sådana fall ligger det nära till hands att polisen inkopplas, och därvid ställs det stora krav både på kunnande och på omdöme när det skall avgöras om vederbörande skall omhändertagas eller om annan åtgärd skall vidtagas. Vi måste också i detta sammanhang besinna att det ofta för dessa människor tar avsevärt längre tid att lära sig saker och ting än för normalt utrustade personer, vilket också bidrar till deras svårigheter att anpassa sig. Utöver de många andra svåra uppgifter, som polisen har och som det krävs utbildning för, är det också angeläget att beakta att de också har att handskas med människor som lider av psykiska defekter. Statsrådet hänvisar i sitt svar till polisutbildningskommittén, som föreslår att undervisning skall meddelas bl a. om psykiska sjukdomstillstånd och att polismannen skall ges praktiska anvisningar för att kunna känna igen psykiska sjukdomar, bemöta sjuka o.s.v. Detta ger mig anledning förmoda att det kommer att bli så som kommittén föreslagit, d.v.s. att undervisningen kommer att utökas i dessa avseenden och kommer att sammanföras med undervisningen i psykologi till ett särskilt undervisningsämne. Jag tror att detta är välbetänkta åtgärder. Genom att polisen erhåller ökade kunskaper i detta avseende tror jag att den också kommer att bli ett föredöme för allmänheten, vilket kan betyda oändligt mycket. Jag vill i anslutning härtill också säga att jag hoppas, att även tidigare utbildade polismän skall kunna beredas tillfälle att ta del av nya rön och erfarenheter då det gäller polisens åtgärder mot personer, som lider av psykiska defekter, något som lämpligen skulle kunna tas upp i samband med deras övriga fortbildning. När det gäller frågan om föreläggande av ordningsbot uttalar herr statsrådet att förfarandet i samband härmed är så utformat, att vederbörande polisman i regel kommer till insikt om en psykisk defekt hos den misstänkte och kan anpassa sina åtgärder efter detta. Jag tackar för detta besked. Jag skulle emellertid något vilja beröra vad jag närmast hade i tankarna när jag tog upp denna fråga i min interpellation. Jag avsåg de svårigheter som måste uppstå för polismannen, som dels skall tänka på att tillrättaföra den som inte har följt gällande bestämmelser, dels samtidigt tala med vederbörande på ett sådant : sätt att denne tar rättelse men också vågar fortsätta att vara ute bland allmänheten. Det är mycket viktigt att dessa människor inte blir skrämda, ty då uppstår stor risk för att det blir omöjligt att i fortsättningen förmå dem att ensamma vistas ute bland allmänheten. Det är genom uppträdandet i själva inledningen av samtalet, som det avgöres om det går att få den utvecklingsstördes förtroende och om denne sedan kommer att våga vara ute på egen hand. Av svaret att döma förefaller det mig säkert att dessa spörsmål också kommer att beaktas i undervisningen. Hittills har i varje fall polismän sagt till mig, att de beklagar att man inte har beaktat detta spörsmål tillräckligt. Herr talman! Jag har uppehållit mig vid de utvecklingsstördas situation. Jag är emellertid väl medveten om att det finns också andra handikapp. Det har nämnts såväl i interpellationen som i statsrådets svar. För epileptikerna, diabetikerna, de hörselskadade, vilka jag har nämnt i min interpellation, är situationen givetvis en annan än för de utvecklingsstörda, såvida de inte tillika har drabbats även av det handikapp som utvecklingsstörning innebär. Det skulle föra för långt att här gå in på de olika problemen. Jag vill endast sammanfattningsvis säga att jag hoppas, att när slutgiltig ställning tas till polisutbildningens innehåll det måtte eftersträvas att ge så stort utrymme som är möjligt med hänsyn till den trängsel, som även här säkert kommer att uppstå på schemat, för undervisning om såväl psykisk utvecklingsstörning som andra handikapp. Min tolkning av interpellationssvaret är att den goda viljan inte saknas. Jag hoppas att jag har tolkat svaret riktigt.
Herr talman! Jag vill bara sekundera herr Mattsson med några få ord. Även jag är mycket tacksam för det positiva svar som lämnats på interpellationen. Jag har under nästan trettio år varit verksam på detta område och kan intyga vilken oerhört stor skillnad det är mellan förhållandena under min barndom och de som råder nu. Senast i går deltog jag i en handläggning av ärenden rörande hem för lättare psykiatrifall — de lättskötta som vi sade förr — och kunde då konstatera de otroligt stora förändringar till det bättre som inträtt. Man försöker nu på ett helt annat sätt att ge dessa människor en meningsfylld tillvaro. Interpellationen handlar ju i stort sett bara om polisen och dess inställning, men jag tror det är utomordentligt viktigt att också allmänheten får en annan inställning. Vi gör allt för våra lättskötta sinnessjuka som det hette förr eller som nu lätta psykiatrifall. Vi försöker få ut dem bland andra människor. Vi har t.o.m. låtit sådana människor göra resor till främmande länder, t.ex. Italien där de fått vistas fjorton dagar, tre veckor eller en månad. Detta är någonting som de arbetar för hela året och som de är mycket glada och intresserade för. De får lämpliga arbetsuppgifter och terapi, en terapi som ger dem ett meningsfyllt liv. Det är synnerligen viktigt att man fortsätter på denna väg. De initiativ som här kommer att tas från polisens sida hälsar jag givetvis med mycket stor tillfredsställelse. Vad jag därutöver skulle önska är som sagt att det läggs starkare tonvikt på vikten av att skapa bättre förutsättningar för ungdom. I ungdomsorganisationer och i skolan behöver man faktiskt få mer upplysning om de utvecklingsstörda, så att man kan hjälpa dem till rätta i stället för att, som nu förekommer på många håll, göra nöje och löje av dem. Det är rent otroligt hur s.k. efterblivna individer kan uppfostras och hur de kan övas även i den konst som det innebär att leva och vara bland människor. Ja, herr talman, man känner till mitt intresse för dessa spörsmål och jag har inte något att tillägga utom min glädje och tacksamhet över att frågan har kommit upp.

Herr talman! Herr Martinsson har frågat mig, om jag avser att under innevarande år för riksdagen framlägga förslag om utomäktenskapliga barns arvsrätt efter fäder och fädernefränder eller, om så inte kan bli fallet, när förslag kan framläggas. Herr Martinsson frågar också, om förslag till nya regler om fastställande av faderskap kommer att framläggas i sammanhanget. Förslag om vidgad arvsrätt för utomäktenskapliga barn kan inte föreläggas årets riksdag. Jag konstaterar detta med stort beklagande, eftersom jag anser det vara ett starkt rättvisekrav att inomoch utomäktenskapliga barn får samma arvsrättsliga ställning. Men denna arvsrättsreform förutsätter andra ändringar i den familjerättsliga lagstiftningen. Det gäller framför allt att finna en tillfredsställande lösning på frågan om efterlevande makes rätt i boet. Det otillräckliga skyddet för efterlevande make var det avgörande skälet för att frågan om utomäktenskapliga barns arvsrätt uppsköts vid tillkomsten av den nya ärvdabalken. Som herr Martinsson antyder i interpellationen fordrar familjerättskommitténs förslag i fråga om skyddet för efterlevande make ytterligare överväganden, och olika lösningar prövas för närvarande i justitiedepartementet. Frågan om efterlevande makes rätt bör behandlas i samband med de spörsmål om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar i Övrigt, som aktualiseras genom familjrättskommitténs betänkande och som måste bli föremål för ytterligare nordiska överläggningar. Jag ämnar i detta sammanhang också lägga fram förslag till nya regler om fastställande av faderskap till utomäktenskapliga barn. Frågan om de utomäktenskapliga barnens arvsrätt utgör alltså en del av ett ganska omfattande <lagstiftningskomplex. Man måste räkna med att det förberedande arbetet inom justitiedepartementet liksom lagrådsbehandlingen blir tidskrävande. Det är därför svårt att i dagens läge ange någon tidpunkt för en proposition till riksdagen.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Jag har med glädje noterat en viss bestämd passus i svaret, där justitieministern med stort beklagande konstaterar att det inte kan framläggas något förslag för årets riksdag men att han anser att det är ett starkt rättvisekrav att inomoch utomäktenskapliga barn får samma arvsrättsliga ställning. Men om man tar del av svarets fortsättning blir man tämligen besviken. Jag hade ju trott att denna fråga var tämligen klar hos den svenska opinionen och att alla krafter så att säga skulle försöka få den löst. Redan 1954 fanns i ärvdabalkssakkunnigas betänkande ett förslag i frågan, och 1955 förelade den dåvarande departementschefen lagrådet ett förslag som gick ut på att jämställa barn födda inom och utom äktenskapet. Senare — det var 1958 — kopplades emellertid frågan ihop med frågan om den rätt som efterlevande make har i boet, och det tycks ha fört med sig att man skjutit upp lösningen av denna fråga, vilket knappast kan anses vara tillfredsställande. Personligen har jag ansett att man hade kunnat rycka ut den ur det sammanhanget och komma fram med ett separat förslag. Jag tror att även vår nuvarande familjerättsliga lagstiftning ger ett så pass gott skydd för den efterlevande maken, att man mycket väl hade kunnat lägga fram förslag om en reform beträffande arvsrätten. Nu tycks ju uppfattningen härvidlag i kanslihuset vara en annan, i dag liksom 1958, och jag kan väl i detta läge inte göra så mycket åt saken. Jag vill emellertid framhålla de olägenheter som nu gällande lagstiftning drar med sig. Där sägs att arvsrätt föreligger när föräldrarna överenskommit om att ingå äktenskap. Men då det verkliga förhållandet skall klarläggas efter årtionden ställs man inför många situationer där det blir en ren sinkadus, om arvsrätt kan anses föreligga eller inte; man letar efter gamla förlovningsringar och försöker skaffa fram vittnen som kan styrka att något slag av förlovning förelegat. Detta är onekligen ganska stötande. Jag tror att man i vida kretsar här i landet har trott att detta problem är löst, eftersom det har skrivits om saken under så många år. Men när människor själva ställs inför problemet, finner de att det fortfarande inte är löst och att de ålderdomliga reglerna alltjämt gäller. Behovet av en förändring är alltså mycket starkt, och jag vill verkligen vädja till justitieministern att överväga, om det inte finns en möjlighet att rycka ut denna fråga ur det som jag förstår mycket stora lagstiftningskomplex, som har aktualiserats genom familjerättskommitténs betänkande. Jag vill än en gång tacka för svaret.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Martinsson om opinionsläget och tror att vi rent opinionsmässigt är klara för en reform — det är bara svårigheterna på andra lagstiftningsområden som kommer in i bilden. Jag sade i mitt svar, att olika lös ningar för närvarande prövas i justitiedepartementet.

Herr talman!

Riksdagsbeslutet grundade sig på en motion av herr Palm m.fl. i första kammaren och herr Lindahl m.fl. i andra kammaren. Bakgrunden var de svåra kommunala finansieringsproblem som uppkommit i kranskommunerna i storstadsregionerna.

Investeringarna inom kommunen börjar emellertid ända upp till 5—6 år före. Detta skapar givetvis stora finansieringssvårigheter, framför allt där inflyttningen uppgår till omkring 10 procent och däröver av befolkningsunderlaget.

Herr talman!

Ifrågavarande utlåtanden och betänkande redovisas efter återgivandet av överläggningen i ärendet.

Herr talman! Jag skall be att få framföra ett tack till hans excellens utrikesministern för svaret som jag fick. Jag tackar inte enbart för svaret som sådant, utan jag vill också tacka för svarets innehåll; jag ber att få framföra mitt tack för det. Det är emellertid kanhända nödvändigt att i någon mån belysa motiven till att frågan framställdes. Betydande belopp har ju gått till den svenska u-landshjälpen, och jag är övertygad om att svenska folket också är berett att sträcka sig mycket långt då det gäller att lätta bekymren för u-ländernas folk. Oavsett hur långt vi än sträcker oss måste den hjälp vi kan prestera — detta sett mot det praktiskt taget obegränsade behov som föreligger — likväl endast bli en droppe i havet. Söndagens TV-insamling till Flykting 67 visar i hög grad det intresse som finns härutinnan ute i landet och i viss mån också i Stockholm. En fråga som emellertid framställer sig är den, huruvida effekten av den lämnade hjälpen är den bästa som står att uppnå. Tveksamheten i detta avseende var motivet bakom min fråga. Under det senase halvåret har upprepade erinringar gjorts mot de statliga organens handhavande av denna uppgift. Man har därvid som jämförelse anfört skillnaden mellan de statliga organen, byggnadsstyrelsen och organisa tionen SIDA å ena sidan, samt de kristna organisationerna Missionsförbundet, Lutherhjälpen och Evangeliska fosterlandsstiftelsen å den andra. Både kostnadsmässigt och i fråga om praktiskt utförande har dessa jämförelser alltid utfallit till de senares fördel. SIDA:s generaldirektör Michanek lär också i ett radioframträdande, som jag själv inte varit i tillfälle att avlyssna, ha medgivit att missionsorganisationerna med hänsyn till sin lokala förankring både praktiskt och ekonomiskt lyckats bättre än de statliga organen. Det länder generaldirektören till heder att han från sina utgångspunkter lämnat ett sådant medgivande, ett medgivande som jag hoppas skall resultera i större bidrag till dessa organisationer. Enligt föreliggande uppgifter skulle sjukhusbygget i Kalibia i Tunisien, utfört i byggnadsstyrelsens och SIDA:s regi, ha blivit per kvadratmeter räknat tio gånger dyrare än Evangeliska fosterlandsstiftelsens sjukhusbygge i Padhar i Indien. Medan Evangeliska fosterlandsstiftelsens sjukhusbygge var tre gånger så stort som SIDA:s, blev byggnadskostnaderna där totalt endast 900 000 kronor, under det att SIDA:s uppgick till 4 miljoner kronor. Arkitekt-, planläggningsoch resekostnader uppgick vid SIDA:s anläggning till inte mindre än 800000 kronor eller nära nog lika mycket som kostnaden för Evangeliska fosterlandsstiftelsens hela anläggning. Statsrevisorerna har efter besök på vissa utvecklingsområden i sin i år avgivna berättelse uttalat vissa synpunkter angående den statliga biståndsverksamheten. Man har bl.a. haft vissa erinringar att göra i fråga om kontrollen av biståndsmedlens användning. Varför har inte en sådan kontroll av verksamheten kommit till stånd? En sak är vi väl alla överens om: man vill få ut största möjliga effekt av de pengar som satsas för ändamålet. Om man nu med ledning av de erfarenheter som gjorts är medveten om att effekten av de tidigare under årtionden arbetande missionsorganisationerna blir så väsentligt mycket större än effekten av de statliga organisationernas arbete, varför inte då lägga något mera pengar på missionsorganisationerna? Emellertid har utrikesministern ju lovat att detta i fortsättningen skall bli fallet. Dessutom får man väl också, vilket även utrikesministern har sagt, utgå ifrån att det inte enbart gäller pengar. Det bör väl också i någon mån vara kombinerat med den idealitet och den andliga omsorg som missionsrörelserna kan skänka utvecklingsländernas folk utöver materiellt bistånd. Samordnande och familjeplanerande åtgärder måste dessutom vidtas. Ge missionsrörelserna något mera pengar till dessa uppgifter! De känner människorna. De känner deras materiella och andliga behov och kan med ledning därav utan byråkratisk planläggning utforma verksamheten därefter. Slutligen, herr talman, har man ju uttalat önskemål både i motioner här i riksdagen och vid demonstrationståg utanför riksdagen, att vi skulle infria den målsättning som riksdagen en gång har beslutat, nämligen 1 procent av bruttonationalprodukten = till utvecklingshjälpen. Hur skulle det vara, om vi här i riksdagen ginge i spetsen för att i någon mån tillmötesgå önskemålet, så att vi till den nu aktuella insamlingen Flykting 67 lämnade 1 procent av vår årslön här i riksdagen, cirka 500 kronor per ledamot? Jag hoppas att sådana listor läggs ut, att partiledarna går i spetsen och att vi samtliga visar oss allvarligt mena vad vid kräver av skattebetalarna i gemen. Jag tackar ännu en gång hans excellens utrikesministern för svaret, och jag vill till detta tack också knyta den förhoppningen att de statliga organen i fördjupad samverkan med utvecklings ländernas missionsrörelser skall inom ramen för den bidragshöjning som utskottet nu föreslår kunna verksamt medverka till verksamhetens effektivisering.

Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens utrikesministern för det senaste beskedet om den ökade kontrollen. Det är väl ändå inte riktigt att de uppgifter som lämnats i Aftonbladet, DN och en hel del andra organ inte kontrolleras — om uppgifterna är riktiga eller ej vet vi inte; i varje fall bör de undersökas. Jag ber också att få tacka för löftet att det statliga organets verksamhet skall kontrolleras liksom dess användning av skattebetalarnas medel.